Herr talman! Vi ska i dag i det här ärendet debattera några enligt min mening mycket viktiga frågor. Vi ska debattera utsläppen från våra fordon och fordonsbesiktningen. I betänkandet tas också en rad andra viktiga frågor upp, men jag kommer att koncentrera mig på dessa två frågor - ja, jag kommer också att beröra en tredje fråga lite kort. Den moderatledda regeringen har lagt fram ambitiösa mål för att minska utsläppen från våra fordon. En fossiloberoende fordonsflotta till år 2030 är målet. Nu sade visserligen Anna-Karin Hatt, en av ministrarna i regeringen, på en direkt fråga att målet egentligen är en vision. Men jag vet inte om jag ska ta så hårt på det - vad vet jag? Man pratar ju i olika sammanhang om just dessa mål, och när det kommer till miljöpolitik vill man gärna slå sig bröstet för att man har stolta mål uppsatta. Men hur ser då utvecklingen ut i verkligheten? Det är ju trots allt verkligheten som vi ska försöka förändra, även med målsättningar. Följer verkligheten de utstakade målen så att man kan tro att de ska uppnås? Just nu ökar i stället för minskar utsläppen från våra fordon. Vi är alltså längre från målet i dag än vad vi var i går. Vi kommer allt längre från det stolta målet med den politik som regeringen nu för. Åtgärder måste börja vidtas, inte sedan eller ännu senare utan just nu. Våra förslag på området avfärdas och avslås ett efter ett. Vi föreslår satsningar på järnvägar för att möjliggöra att mer gods och persontrafik ska kunna föras över dit. Ni säger: Nej nej, det leder inte åt rätt håll. Det går inte. Det blir för dyrt. Vi föreslår kilometerskatt på de tunga fordonen så att järnvägen blir mer konkurrenskraftig. Ni säger: Nej, det leder inte till några miljövinster alls. Det går inte. Det blir för dyrt för företagen. Men vad vill ni då? Vilka åtgärder vill ni vidta för att målet en fossiloberoende fordonsflotta ska nås år 2030? Svara på den frågan här i debatten i dag! Men det är kanske med det här som med regeringens så kallade supermiljöbilspremie. Resultatet hittills av supermiljöbilspremien är att det har köpts fem - jag säger fem - supermiljöbilar. Det är vad som har köpts sedan årsskiftet - inte särskilt imponerande, måste jag säga, utan i stället ett präktigt fiasko. Den typen av åtgärder leder inte närmare målet. I stället riskerar de att dra ett löjets skimmer över allt vad miljösatsningar heter. Dessutom är hela satsningen inte trafiksäker, ska tilläggas i sammanhanget. Alla trafiksäkerhetskrav på bilarna har ju tagits bort. Bara de släpper ut nog lite ska man få premien, men några krocktester och annat ska bilarna inte behöva utsättas för. Nu är inte den här frågan uppe till debatt i dag, men jag noterar bara att den kommer att tas upp i ett senare betänkande om trafiksäkerhet. Nej, inte ens den reservation vi har om förnybara drivmedel kan ni gå med på. Biogas är ett bra fossiloberoende drivmedel. Tillgång till denna typ av drivmedel måste säkras över hela landet. Det skulle bidra till att föra oss lite närmare målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Kan ni inte i alla fall gå med på detta modesta krav? Det ger er i alla fall en konkret åtgärd att visa upp i stället för noll åtgärder som nu är fallet. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Herr talman! Så över till fordonsbesiktningen. En riksdagsmajoritet beslutade under förra mandatperioden att, som det hette, konkurrensutsätta AB Svensk Bilprovning. Argumenten för detta var många och högtravande: fler jobb, bättre service, konkurrens mellan olika aktörer och valfrihet - ja, man skulle kunna uppnå snart sagt allt med denna åtgärd. Men det blev ingen succé. Endast några få privata aktörer etablerade sig när man avreglerade marknaden. Den största var Carspect med tolv anläggningar i storstadsområden, främst i Stockholmsområdet. Skälet till att inte fler etablerade sig var egentligen en självklarhet. AB Svensk Bilprovning gjorde ett bra jobb. Det fanns inte en chans att konkurrera - inte med priset, inte med kvaliteten och inte med servicen. Vad göra? Nu var goda råd dyra för regeringen. Ett misslyckande för privatiseringen kunde inte tillåtas. Då kläckte någon, oklart vem, idén att sälja ut de nuvarande stationerna. Den enda slutsats man kan dra av detta är att utförsäljningen inte grundar sig i faktiska förhållanden utan i ideologi. Att statligt är sämre än privat är grunden för utförsäljningen. Det är ideologi och inte förnuftet och vad som är bäst för bilägarna som fått styra i frågan. Vad får då denna utförsäljning för följder? Ja, det första som kan befaras är att priset på en vanlig besiktning kommer att stiga rejält. Så har det ju blivit med allt annat där man har genomfört denna åtgärd. De som nu ligger i startgroparna för att köpa stationer är företag ägda av utländska riskkapitalbolag. Bridgepoint och The Carlyle Group är i dag de dominerade ägarna av besiktningsverksamheten i Finland. Mycket tyder på att de även kommer att skaffa sig ett betydande ägarintresse i Sverige. Carspect som redan finns i vårt land ägs just av Bridgepoint. De här bolagens intresse är i första hand att äga verksamhet där man kan göra betydande vinster. Det är ju själva definitionen av ett riskkapitalbolag. Det blir svårt att uppnå det med ett pris på 300 kronor per besiktning. Det kan vi i alla fall vara överens om. Finland är inte Sverige, men i Finland höjdes priset med närmare 400 procent när besiktningen privatiserades. Regeringen har via Peter Norman i denna kammare försäkrat att så inte kommer att ske i Sverige eftersom - och nu blir det intressant - man undantar de som köper stationerna från kravet att besiktiga tunga fordon. Det beskedet gav Peter Norman i denna kammare den 20 januari i år. Senare har Norman påstått att han blivit feltolkad och att han inte menade det han sa. Men då blir frågan: Om det inte är besiktningen av tunga fordon som drev upp priset i Finland, vad var det då? Man påstår att det var moms och lite annat, men det är småkostnader i sammanhanget. Om besiktningen av tunga fordon inte driver upp kostnaderna i Sverige, varför ska den då undantas? Det kan man fråga sig. För mig blir i stället slutsatsen att besiktning av tunga fordon på sikt kommer att utföras på bara ett fåtal ställen. Hur ska regeringen annars få ihop argumenteringen som man har trasslat in sig i? Det kommer också att bli så att ett statligt monopol ersätts med ett privat på väldigt många orter. Jag kan ta mitt hemlän Norrbotten som exempel. Anläggningarna i Boden, Piteå, Kalix och Kiruna ska säljas och dessutom en av två anläggningar i Luleå. Tror ni att bilägarna i Boden, Piteå, Kalix eller Kiruna kommer att ha någon valfrihet? Tror ni att det kommer att etableras fler anläggningar på dessa orter? I så fall tror jag att ni har en något begränsad uppfattning om dessa orters marknadsmöjligheter. Närmaste anläggning från Kiruna ligger tolv mil bort, i Gällivare. Vad blir det för marknad och konkurrens där? Sanningen är den att bilägarna blir utlämnade till privata monopol för att få myndighetsåtgärden fordonsbesiktning utförd. Dessutom är det upp till vart och ett av företagen som utför denna myndighetsåtgärd att ta ut det pris man vill - allt för att tillfredsställa riskkapitalbolagens ägare. Det är riskkapitalbolag som dessutom med känd teknik för ut vinsterna ur landet till skatteparadis runt om i världen. Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Nu till min lilla snärt på slutet. Det handlar om reservation nr 8. Egentligen är det en skam att de som är funktionshindrade måste ha egna parkeringstillstånd för att kunna utföra en vanlig aktivitet som att handla. Men så är det i Sverige i dag. Dessutom upptas dessa parkeringsplatser ofta av människor som inte har rätt att stå där, men det får väl parkeringsbolag och andra åtgärda på bästa sätt. Det är dock rimligt att de personer som har en funktionsnedsättning får dessa handikapptillstånd så att de kan ställa sina bilar nära ingången till affären och kan ta sig till kommunala inrättningar eller var man behöver parkera sin bil. Men nej, även denna enkla lilla reservation var vi tvungna att skriva för att den borgerliga majoriteten inte tyckte att man kunde gå med på det enkla kravet att lite grann sätta press på dem som utfärdar dessa tillstånd. Jag yrkar bifall till reservation nr 8.

Herr talman! Väl fungerande godstransporter är en central del av vårt samhälle. Transporter är dock inget självändamål, och många är samhällsekonomiskt slöseri. Några exempel är mat som fraktas hundratals, ibland tusentals, mil fram och tillbaka över jorden och det faktum att 43 procent av lastbilstransporterna i Europa går tomma. I Riksrevisionens senaste rapport om infrastrukturplaneringen och klimatmålen kan vi läsa att samtidigt som transportarbetet ökar i Sverige har mängden gods minskat under åren 1990-2010. Godset transporteras alltså allt längre sträckor och i högre utsträckning på väg, slår Riksrevisionen fast. Är det så vi egentligen vill ha det? Det verkar onekligen som att lastbilstransporter har blivit ett självändamål. Sedan 1990 har utsläppen inom vägtransportsektorn ökat med 13 procent eller närmare 2 miljoner ton. Det är lastbilarna som står för ökningen. Bara under 2011 ökade utsläppen från de tunga lastbilarna i Sverige med 100 000 ton. Herr talman! Mot den bakgrunden kan man tänka sig att regeringen sätter sig ned och funderar över hur man kan minska den tunga trafiken på våra vägar. Man har gjort helt tvärtom. Regeringen och Trafikverket för nu i stället fram ett förslag som innebär fler, tyngre och längre långtradare på våra vägar. I Sverige har vi redan i dag längre och tyngre långtradare än resten av EU genom vårt undantag som gör att vi får köra 24 meter långa och 60 ton tunga lastbilar i Sverige medan man i övriga Europa bara tillåter 18 meter långa och 40 ton tunga. Nu finns det starka särintressen som driver på för att ta nästa steg. Man vill köra 32 meter långa och 90 ton tunga farkoster på våra vägar. Det har gjorts försök med dessa megatruckar, eller monstertruckar som miljörörelsen och ansvarsfulla politiker nere i EU kallar dem, på några skogsvägar uppe i Norrland. Försöket visade att man kunde minska kostnaden och energiåtgången för att frakta samma mängd skogsråvara med längre och tyngre lastbilar med 20 procent. Det låter ju väldigt bra kan man tycka. Men då har man bara brytt sig om en sida av myntet. Det är lätt att det blir så när man jagar kostnader - man ser inte, vill inte se, att vinsten äts upp av en högre kostnad på ett annat ställe. Som så ofta är det miljön och klimatet och människors liv och hälsa som får betala priset för kostnadsjakten. Herr talman! Över tid har de ökade maximivikterna i Sverige gjort att trafikslagens andelar av transporterna förändrats till lastbilarnas fördel. År 1980 hade järnvägen och lastbilarna ungefär lika stor andel av de långväga godstransporterna, knappt 30 procent var. När maximivikten för lastbilar i början av 1990-talet höjdes från 51 till 60 ton förändrades balansen kraftigt och vägtransporterna tog marknadsandelar från järnvägen. Det höjda taket gjorde lastbilstransporterna billigare per kilometer och brytpunkten för det avstånd där järnvägen var billigare flyttades. Vid en maximivikt på 51 ton hade järnvägen en kostnadsfördel vid transporter över 37 mil. När man höjde maximivikten till 60 ton för lastbilarna flyttade man brytpunkten till 55 mil. Det är professor Bo-Lennart Nelldahl vid KTH som har gjort denna historiska studie. Jag har varit i kontakt med honom och frågat vad införandet av dessa monstertruckar skulle innebära. Det är inte svårt att föreställa sig: Brytpunkten kommer att flyttas ytterligare åt fel håll, från 55 mil till över 70 mil. Blir det billigare att transportera med lastbil kommer fler kunder att välja att transportera med lastbil i stället för med järnväg och fartyg eller med intermodala transporter. I slutändan kan det då bli fler lastbilar på vägarna och den totala energiförbrukningen och utsläppen ökar i stället för att minska. Ska vi mena allvar med uttrycket hållbara transporter kan vi inte tillåta dessa monstertruckar på svenska vägar. Vi måste i stället se till att så mycket gods som möjligt körs med fartyg och tåg. Det är mycket energieffektivare och klimatsmartare än att köra med längre lastbilar. Det är därför allvarligt att kombitrafiken på tåg i Sverige efter många års ökning nu minskar. Kombitrafiken ned till Skåne som Cargonet tidigare körde är till exempel nedlagd. Däremot kan den som kör bil på E6:an stöta på det gods som förut kördes på järnväg. Här går nämligen sedan i februari en av dessa monstertruckar på försök med styckegods från Göteborg till Malmö. Styckegods är ju precis det som kombitrafiken på järnväg ägnar sig åt. Jag kan köpa argumentet att vi måste köra gods med lastbil där det inte finns järnväg, men jag kan inte förstå meningen med att köra gods på lastbil, och ännu längre och tyngre lastbilar, på en väg som går parallellt med en järnväg där det dessutom finns kapacitet för att köra fler tåg. Herr talman! Flyttar vi upp långtradarna på spåren riskerar vi inte heller att kollidera med dem på våra vägar. De tunga transporterna är inblandade i alltför många av våra trafikolyckor. Enligt Trafikverket är en långtradare inblandad i 20 procent av dödslyckorna trots att de bara står för 6 procent av trafikarbetet. Därmed inte sagt att olyckorna beror på långtradarchaufförerna - oftast är det inte så. Det är tyngden på fordonet som skapar de allvarliga olyckorna. Att det är trafikfarligare att möta eller köra om en längre lastbil än en kortare är inte heller svårt att förstå. Frågan om dessa monstertruckar har som sagt stött på patrull ute i Europa. Nu kan man bara hoppas att förnuftet sprider sig även upp i norr. Miljöpartiet önskar en återgång till kortare och lättare lastbilar. Vi ska alltså ha samma krav på lastbilar här i Sverige som man har nere i Europa. Det skulle öka järnvägens konkurrenskraft. Det skulle minska slitaget och olyckorna på vägarna. Vi tycker att undantaget för 24 meters lastbilar kan finnas kvar för timmerbilar i områden där järnväg saknas. Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 7. Herr talman! Riksdagen och regeringen har beslutat att fordonsflottan ska vara oberoende av fossila drivmedel år 2030. I dag kommer omkring 94 procent av all energi som transportsystemet förbrukar från olja. Det börjar bli hög tid att göra något. Det krävs en helhetsstrategi med mål och åtgärder för att det ska hända något. I dag saknas en sådan strategi. Regeringen nöjer sig med fluffiga visioner. Miljöpartiet nöjer sig inte med fluffiga visioner. Vi förstår att för att klimatanpassa vägtransporterna måste vi i första hand resa och transportera gods mer klimatsmart. Vi måste åka mer kollektivt och med cykel och mindre med bil och flyg. Vi måste köra godset mer på järnväg och båt och mindre på väg. Bilar, bussar och lastbilar kommer ändå alltid att behövas, och de behöver tankas med något även efter 2030. Jag tror att vi kommer att behöva en mix av olika drivmedel. Biogas är en viktig del i den mixen. Herr talman! Jag vill avsluta med en solskenshistoria från solstaden Karlstad. På Tranhems gård utanför Karlstad kommer man snart att producera 600 000 kubikmeter biogas om året av slaktavfall, gödsel och ensilage från den egna gården och granngårdarna. Man har köpt en begagnad rötningsanläggning från min kommun, Kils kommun, och kommer att investera i en uppgraderingsanläggning för att göra fordonsgas av biogas. Det är ett välkommet tillskott till Värmlands enda biogaspump som finns i Karlstad. 600 000 kubikmeter räcker till att köra en biogas-Fiat 1,2 miljoner mil; det är 300 varv runt jorden. Man kan också tänka att tusen Fiatar kan köra 1 200 mil om året på den biogasen. Det är en himla tur att det finns gröna politiker i Karlstad som har sett till att det finns en biogaspump i staden. Med ett mackstöd till biogaspumpar skulle vi kunna tanka biogas på flera ställen i Värmland och Sverige, och vi skulle få flera gårdar, som likt Tranhems gård, vågar investera i en biogasanläggning. Mackstöd är en viktig åtgärd för att få fart på biogasproduktionen. Miljöpartiet har med det i sin skuggbudget. En annan viktig åtgärd är den så kallade pumplagen. När den revideras anser vi att det i den ska finnas med ett krav på att alla större mackar senast den 1 januari 2013 ska tillhandhålla förnybara drivmedel som uppfyller såväl kraven i bränsledirektivet i EU som hälsorelaterade krav. Dessa två förslag finns med i reservation 1 som jag härmed yrkar bifall till.

Herr talman! I huvudsak håller jag med om förslaget i utskottets betänkande och yrkar bifall till det. Jag ska redogöra för ett litet undantag. Socialdemokraterna har tagit upp frågan om historiska fordon. Det gör vi också. Vi har tidigare värnat om och röstat för våra museijärnvägar. Vi har talat med människor som gör veteranfartyg. Vi menar att veteranhobbyn, oavsett om det gäller bilar eller järnvägar, är en utbredd och växande folkrörelse som involverar stora delar av den svenska befolkningen. Det är ett stort turistintresse. Det vi begär handlar om små kostnader, om ens några alls. Jag hade en viss förhoppning om att få förståelse för den i kammaren, till folkets fromma så att säga och för en bra kulturpolitik. I konsekvensens namn har vi alltså motsvarande inställning rörande de här historiska fordonen. Jag vill därför kort och gott, herr talman, yrka bifall till reservation nr 4 under punkt 3 och i övrigt bifall till förslaget i betänkandet.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

Insatserna för att minska utsläppen måste intensifieras. På sikt är det viktigt att de transporter som måste ske på vägar utförs av fordon som är ekologiskt hållbara och att bensin och dieselbilar successivt fasas ut. De senaste årens utveckling av motorer och fordon som helt eller delvis använder förnybara drivmedel är positiv, men det går för långsamt. Statistik från Trafikanalys visar på att andelen personbilar som klassas som miljöbil vid utgången av förra året var knappt 11 procent. Bland de nyregistrerade var motsvarande siffra högre, det vill säga 38 procent. De flesta miljöbilarna är etanol eller etanolhybridbilar, men deras andel minskar till förmån för bränslesnåla dieseldrivna miljöbilar. Utvecklingen av nya miljöbilar får inte heller bara kopplas till själva drivmedlen utan bör i högre grad relateras till energieffektivitet. Sverige måste gå ifrån att vara ett av de länder i Europa som har de mest energislukande vägfordonen för persontransporter och därmed de mest koldioxidalstrande fordonen per körd sträcka. Viktigast på vägen dit är i ett kortare perspektiv antagligen att fler godstransporter körs på spår och att fler persontransporter genomförs med kollektiva färdmedel. I ett kortare perspektiv är också utbyggnad av biogas och etanol viktiga. Men produktion av både biogas och etanol måste ske på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt, vilket inte alltid sker. För att uppnå en högre andel förnybara drivmedel krävs att tillgången på dessa säkras, exempelvis måste infrastrukturen för biogas bli bättre. Kapaciteten på mackar med förnybara drivmedel är bristfällig och det krävs politiska åtgärder för att det exempelvis ska finnas gasmackar tillgängliga i rimlig utsträckning över hela landet. Enligt Gröna Bilister finns det ca 136 pumpar som tillhandahåller biogas och naturgas. Det är positivt att antalet ökar, men det går för långsamt. Statistiken säger att högst andel miljöbilar i trafik hade Stockholms län med 16 procent. Den lägsta andelen hade Jämtland med 5 procent. En förklaring till skillnaderna kan vara att tillgängligheten av mackar med förnybara drivmedel är större i Stockholm än i Jämtland. Vänsterpartiet vill påskynda utbyggnaden av förnybara bränslen genom ett investeringsprogram. Det ska stimulera utbyggnaden av bland annat den svenska produktionen och distributionen av biogas för att möjliggöra tillgång på mackar med biogas runt om i landet. Herr talman! Andra energibärare väntar på att introduceras, såsom vätgas eller laddhybrider. Även om vi inte alltid riktigt vet vilka bränslen eller drivmedel som kan vara aktuella framöver är det viktigt att sända en politisk signal till fordonstillverkarna om att de ska styra om sin produktion till fordon som drivs med förnybara bränslen och drivmedelssystem. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 6, Efterkonvertering och typgodkännande, som Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna står bakom. Den handlar om utvecklingen av biogaslastbilar, biogastraktorer och andra fordon som saknar regelverk för ett typgodkännande. I dag finns regelverk för biogasbussar och biogasbilar. Från bland annat fordonstillverkare framförs att typgodkännandet av biogasdrift måste gälla fler typer av fordon. Här måste regeringens arbete intensifieras. Det kravet borde ha kunnat delas av en majoritet av riksdagsledamöterna. Jag beklagar att det inte är så. Jag yrkar också bifall till reservation 2 när det gäller bilbesiktning. Jag har sagt det tidigare och jag säger det nu: Jag delar Leif Petterssons framförda kritik när det gäller den fortsatta utförsäljningen, som i praktiken kommer att innebära att den så kallade valfriheten kommer att begränsas. I bästa fall kanske jag som Kirunabo har en privat bilbesiktning att gå till. I sämsta fall får jag åka tolv mil till Gällivare för besiktning. Det är ingen bra utveckling.

Herr talman! I dag ska vi debattera trafikutskottets betänkande TU10. Betänkandet behandlar ca 30 motioner från den allmänna motionstiden. Det handlar om drivmedel, bilbesiktning, längd och vikt för lastbilar, övergivna fordon, parkeringstillstånd med mera. Betänkandet har åtta reservationer från oppositionen. En fråga som tas upp i betänkandet är just miljöbilar och miljöbilspremier. Först vill jag säga att det i dag med alliansregeringens hjälp finns ca 475 000 miljöbilar i trafik. När vi tog över regeringsmakten 2006 var siffran 30 000. Det har alltså skett en oerhört stor satsning på miljöbilar. Även branschen har gynnat detta så att vi har en bra utveckling på den sidan. Det är också en positiv utveckling som vi självklart alla ska glädjas åt. Det är ju i den riktningen vi vill gå. Regeringens satsning har givit resultat och det är bra för Sverige och för vår gemensamma miljö. Herr talman! En tidigare översyn av pumplagen har resulterat i att regeringen ämnar lämna dispenser för att därmed minska nedläggelser av bensin och drivmedelsmackar ute på den svenska landsbygden. Alliansen ser mycket positivt på detta. En annan positiv utveckling är att antalet gaspumpar ökar. Det finns i dag ca 136 pumpar för biogas och naturgas i Sverige och utvecklingen fortsätter. Men det är också viktigt att vi arbetar med att få i gång mer biogastillverkning i landet så att vi har något att fylla dessa pumpar med. I dag är ca 40 procent av gasen i våra pumpar naturgas, vilket inte har samma positiva miljöeffekt som biogasen. Herr talman! Betänkandet behandlar också viktiga frågor kring bilbesiktningen i Sverige. Antalet fordon ökar i landet och köerna till bilprovningsstationerna har varit långa, framför allt på våren då många vill ta ut sina sommarfordon, husvagnar, motorcyklar och annat. Svensk Bilprovning som konkurrensutsattes den 1 juli 2010 har efter detta ökat antalet besiktningsstationer. Det har sammanlagt startats över 40 fler besiktningsställen i landet och fler är planerade och under uppbyggnad, vilket är mycket positivt. Dessutom har inte priserna ökat, vilket många trodde skulle ske när detta infördes. Konkurrensutsättningen kommer att på sikt resultera i ännu fler stationer, ökad tillgänglighet samt till minskade köer och ökad valfrihet för våra fordonsägare. Den oro som oppositionen beskrev innan detta genomfördes har alltså inte besannats. Vi hoppas också att det på sikt ska bli möjligt att vid behov besiktiga sitt fordon i ett annat EU-land. Det är viktigt att vi jobbar vidare med frågan. Herr talman! Betänkandet tar också upp viktiga frågor om våra historiska fordon och hur vi ska underlätta ett bevarande av vårt bilhistoriska kulturarv. Sverige är en fordonstillverkande nation med ett stort motor och fordonsintresse. Det är viktigt att det finns regler som hjälper och underlättar för våra fordonsentusiaster att bevara vårt kulturarv. Det pågår i dag bra och konstruktiva samtal mellan Transportstyrelsen och Motorhistoriska Riksförbundet för att lösa eventuella problem. Alliansen följer dessa samtal noga för att se att utvecklingen går i den riktning vi hoppas. Herr talman! Problemet med övergivna fordon har också behandlats i betänkandet. Utskottet förväntar sig att en lagrådsremiss ska läggas fram under april 2012 med förslag på hur detta ska lösas på ett bra sätt. Övergivna fordon ska inte stå utmed våra vägar utan de ska skyndsamt transporteras bort. Herr talman! Sverige är ett stort och glesbefolkat land med långa transportvägar. Dessutom finns två av världens största lastbilstillverkare i Sverige, Volvo och Scania. Vi ligger i världsklass med lastbilsutvecklingen. Det är med stor förvåning jag ser att Miljöpartiet och Vänstern envist driver frågan om att få bort lastbilarna, minska deras längd och vikt, öka vägskatterna och dieselskatterna. Miljöpartiets och Vänsterns förslag och reservation i betänkandet äventyrar inte bara våra svenska arbetstillfällen inom fordonsindustrin. Det är dessutom inte ens miljövänligt att minska vikt och längd på våra lastbilar. Detta visar inte minst de projekt som har genomförts i landet där man tydligt pekar på att miljöpåverkan minskar med över 20 procent med längre och tyngre lastbilar. Alliansen är säker på att det är precis tvärtom. Vi ska i stället kunna köra längre och tyngre fordon där det är möjligt. Vi ska fortsätta att tillverka miljövänliga lastbilar i världsklass. Detta minskar miljöpåfrestningen och sänker våra transportkostnader för de svenska företagen. Det här är det bästa miljövalet som skapar jobb och tillväxt i Sverige. Herr talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på reservationerna.

Herr talman! Jag har tre frågor och några konstateranden till Sten Bergheden. 88 procent av de miljöbilar som finns registrerade i Sverige i dag drivs med fossilbränsle, bensin eller diesel. Vilka åtgärder föreslår ni för att vi ska nå en fossiloberoende fordonsflotta år 2030? AB Svensk Bilprovning kommer att bli utsatt för en gigantisk auktion under de närmaste månaderna. Två tredjedelar av stationerna ska säljas ut. Hur ökar konkurrensen inom fordonsbesiktningen med privata monopol? Sedan finns det en fråga som Sten Bergheden inte berörde i sitt anförande. Varför ska inte en funktionshindrad få ett parkeringstillstånd?
Herr talman! Jag börjar med siffrorna. De talar sitt tydliga språk. Vi är på rätt väg när det gäller att få fram fler miljöbilar. Vi jobbar med miljöbilspremier och fordonsindustrin i fråga om satsningar på forskning och utveckling. Det är de delarna som kommer att leda framåt. Vi har 18 år på oss att ta oss fram till det mål vi har satt upp. Vi ligger väl framme i Europa. Jag är övertygad om att med hjälp av våra åtgärder kommer vi att nå fram. Självklart hoppas vi på stöd från oppositionen för åtgärder och förslag som kommer att presenteras. Ni sade i debatten om konkurrensutsättning av bilprovningen att om stationer läggs ned ute i landet blir det längre färdvägar. Resultaten i dag visar att det har blivit fler stationer, fler valmöjligheter och att priset inte har stigit. Det talar också sitt tydliga språk att förändringen har genomförts på det sätt vi sade. Det kommer sedan att ske en förändring av ägarstrukturen inom bilprovningen, men den välkomnas av Svensk Bilprovning. Man vill se konkurrensutsättningen, spänsten i branschen och de nya möjligheterna för fler företag att komma in. Samtidigt öppnar detta för vår svenska bilprovning att bedriva bilbesiktning utanför landets gränser. I fråga om funktionshindrade är det oerhört viktigt att det finns ett regelverk så att inte parkeringstillstånd till handikappade delas ut utan en ordentlig prövning. Tillstånden ska gå till de personer som ska ha dem. Annars kommer personer att stå på dessa platser som faktiskt klarar att gå lite längre än vad som var tänkt.
Herr talman! Sten Bergheden lyssnar inte på vad jag säger. De miljöbilar som finns i Sverige drivs till 88 procent av fossilbränslen. Det är siffror som man inte kan slå undan. Det hjälper inte att fordonen kan köras med miljöbränslen när det inte sker. Att det går att köra ett fordon på etanol innebär inte att det för den skull kommer att ske. Jag tror att det är viktigt att man därför bygger ut möjligheterna att lägga subventionerna på bränslet i stället för på bilarna. Supermiljöbilspremien är ett tydligt exempel på detta. Priset har visst ökat på de privata besiktningsstationerna. Bilprovningens vd besökte trafikutskottet och redovisade hur prisökningen såg ut. AB Svensk Bilprovning har kvar priset på 300 kronor om du betalar på förhand. Men på Carspect kostar det 450 kronor. Priset har ökat redan med den lilla utförsäljning och nyetablering som nu har skett. Två tredjedelar av hela stationsnätet ska auktioneras ut. Till vilket pris då? På en auktion kan man få både bra och dåliga priser. Det vet alla. Vi strävar efter att få lägsta möjliga pris på en auktion. Hur blir konkurrensen bättre med privata monopol? Det handlar inte om att inte ställa krav på funktionshindrade. Men i dag går det andra vägen, så att funktionshindrade inte får de parkeringstillstånd de ska ha. Det måste rättas till.
Herr talman! I fråga om miljöbilarna är det oerhört viktigt att vi kommer vidare med att tillverka den biogas som behövs. Vi ska ha klart för oss att tillgången till biogasen är begränsad. I framtiden kommer kanske mer av biogasen att gå till flyg och eventuellt delar av fordonsflottan i form av lastbilar. Det finns en begränsning. De som utvecklas mest i sammanhanget är hybrider och elhybrider. Denna utveckling måste gå i takt med vad som är möjligt att köpa. Vi kan inte så snabbt som ni vill fasa ut hela bränslesidan, utan det gäller att successivt jobba in nya motorer, drivmedel och mer miljövänliga delar. Våra siffror visar att vi har nått ett oerhört bra resultat. Även om Leif Pettersson säger att vissa bilar drivs med bensin och diesel i vissa lägen handlar det om att det finns bilar på marknaden som är klassade som miljövänliga. Självklart måste biogas och annat möta den efterfrågan som finns. När det gäller priset på Svensk Bilprovning vet jag, Leif, att du i den debatten sade att det skulle bli som i Finland och att det skulle bli mycket dyrare. Svensk Bilprovning tar 300 kronor om man betalar i förväg. Om de privata aktörerna har höjt priset har ändå fordonsägaren det fria valet. Jag kan välja om jag vill att en privat aktör ska utföra besiktningen på min bil eller om jag vill åka till Svensk Bilprovning. Jag ser inga problem. De har en konkurrenssituation i priset, och där är Svensk Bilprovning lägst i dag. När det gäller de funktionshindrade vidhåller jag vad jag sade tidigare. Självklart måste vi se över detta så att de som behöver dessa parkeringsplatser får stå där och inte andra personer. Det måste ske en tillsyn över detta. Det är också viktigt att vi inte är för frikostiga med att dela ut tillstånd så att det äventyrar möjligheten för dem som verkligen behöver dessa platser.

Herr talman! Ja, det måste vara så att Sten Bergheden inte lyssnade så noga på vad jag sade när jag pratade om långtradarna. Sten Bergheden är förvånad över att Miljöpartiet tycker att det är ett problem med längre och tyngre långtradare. Sedan vi fick längre och tyngre långtradare i Sverige, i två olika steg sedan 90-talet, har antalet långtradare ökat på våra vägar, utsläppen ökat, och järnvägens marknadsandelar minskat. Min första fråga till Sten Bergheden är: Ser inte Sten Bergheden att det här är ett problem? Eller är det så att det är den svenska lastbilsindustrins intressen som är det viktigaste målet för Moderaterna, inte att vi uppnår klimatmålen? Det var det om lastbilarna. Sedan är miljöbilsdiskussionen intressant. Miljöbil - jag anser att det inte finns några miljöbilar. Det finns bensinbilar, dieselbilar, etanolbilar och biogasbilar. Antalet etanolbilar har minskat, och biogasbilarna är inte heller så många. Det här att vi skulle ha 475 000 miljöbilar i Sverige är egentligen bara nys. Vi har alldeles för få bilar som drivs med förnybara drivmedel. Min andra fråga är: Hur ska den moderatledda regeringen se till att vi uppnår målet med en fossiloberoende fordonsflotta och verkligen får fart på produktionen av biodrivmedel och gynnar de bilar som drivs med alternativa drivmedel?
Herr talman! Om jag börjar med lastbilar är det inte förvånande att Miljöpartiet har drivit frågan om lastbilar och deras vara eller icke vara. För vår del är det naturligt att vi i Sverige är beroende av lastbilar. Vi är ett glesbefolkat land, som jag sade. Vi har långa transporter. Vi har skogar. Vi har ett glest företagsnät ute på landsbygden som ska servas. Det finns inga ekonomiska möjligheter att bygga vare sig järnväg eller något annat dit, utan det handlar om att vi har lastbilar som går på miljövänliga alternativ och är i världsklass när det gäller miljön. Det viktiga för vår del är svenska arbetstillfällen inom fordonsindustrin, med våra lastbilar, men det är lika viktigt att företag ute i glesbygden klarar av sina transportkostnader och kan överleva i Sverige. Annars flyttar de utomlands, och vi får transportera deras varor därifrån till landet i stället. Vi har ändå den här verksamheten i landet, och det är självklart att vi ska se till att fortsätta att utveckla den och ha en bra och miljövänlig lastbilsflotta. Vi har också jobbat vidare med trådlastbilar, eldrivna lastbilar, och de är viktiga som komplement på vissa större leder. När det gäller miljöbilar har vi en klassificering på 50 gram koldioxid per kilometer. Vi är överens om att de ska klassas som miljöbilar. Jag förstår att det är besvärande för Miljöpartiet att kunna konstatera att det finns så många nya miljöbilar med en alliansregering jämfört med vad som fanns tidigare, före 2006. Det är också viktigt att vi går vidare och utvecklar biodrivmedel. Men då förstår jag inte Miljöpartiets tankar när man ena stunden vill ha biogas men andra stunden vill lägga ökade skatter på vårt svenska lantbruk, som producerar just den miljövänliga biogasen. Man vill lägga på gödselskatter, handelsgödselskatter och annat. Detta är ett rent hot mot en ökad djurproduktion och en ökad biogastillverkning i Sverige.
Herr talman! Det var intressant att höra. Det är alltså lastbilarna som är det viktigaste för Sten Bergheden. Klimatmålet nämndes inte alls i svaret. Jag vet inte om Sten Bergheden lyssnade så noga på vad jag sade. Transporterna har ökat i Sverige, men mängden gods som körs i Sverige minskar något, enligt Riksrevisionen. Vad är meningen med att köra samma mängd gods på ett större antal lastbilar? Hur ska man minska utsläppen från lastbilarna? Det händer ju ingenting. Förra året ökade utsläppen från de tunga lastbilarna med 100 000 ton. Ett annat problem är att utsläppen från de lätta lastbilarna ökar mycket. Vi transporterar mer gods i våra städer med de lätta lastbilarna. Lantbrukarna - ja, vi i Miljöpartiet vill ju ha metanreduceringsbidraget till lantbruket för att gynna biogasproduktionen. Det fanns inte med i regeringens budget i höstas, men det kanske kommer. Kan Sten Bergheden upplysa mig om det?
Herr talman! Jag tror att det är väldigt viktigt, precis som jag sade inledningsvis, att vi klarar båda sakerna. Vi måste klara både de svenska företagen, våra transportkostnader inom landet, och klimatmålet. Då går det inte att, som Miljöpartiet, bara fokusera på en sak och se att verksamhet flyttar från landet och vi förlorar den verksamhet som vi ska leva på långsiktigt i detta land, både skog och annan näringsverksamhet. Vi försöker gå hand i hand med den här verksamheten. Vi har höga ambitionsnivåer när det gäller klimatmålen, och vi ser till att våra företag har konkurrenskraftiga och bra förutsättningar för att kunna överleva och växa i Sverige. Det ger arbetstillfällen i detta land. Jag ser det som ett rent hot att Miljöpartiet har en sådan linje att företagarna redan i detta läge kan bli osäkra på om de ska våga stanna kvar i Sverige om Miljöpartiet i framtiden skulle komma till makten med den politiken. Vi ska också ha klart för oss att utsläppen ökar när vi har en bra konjunktur i landet, när företag producerar varor som ska transporteras, handeln ökar och verksamhet ökar och ger arbetstillfällen i landet. Självklart ökar också utsläppen under den perioden. Men det är det långsiktiga målet vi jobbar med för att få ned utsläppen. Ni vill satsa på de alternativa biodrivmedlen, och jag välkomnar det. Men ni måste se helheten. För att få fram biogasen och få gasen till våra pumpar, som fattas i dag, måste vi börja i rätt ände. Vi måste gynna den närproduktion som ser till att skapa biogasen. Det är där er politik inte hänger ihop. Ni tror att ni kan ta bort den också, och då kommer vi inte att få biogasen och den satsning på nya drivmedel som vi hoppas på.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

Om vi tar detta med förnybara drivmedel, miljöbilar och supermiljöbilar har jag siffror från i dag. Först kan jag säga att supermiljöbilspremien infördes den 1 januari 2012, alltså för drygt tre månader sedan, och den ska gälla till den 31 december 2014. Anslaget på 200 miljoner är anpassat till 40 bilar per månad. Det handlar då om 40 000 per bil och om att man ska driva en marknadsintroduktion. Till dags dato finns det 55 sålda och registrerade bilar och 166 förregistrerade hos bilhandlare. Man kan inte sticka under stol med att det här är en väldigt tydlig signal, inte minst till den svenska bilindustrin. Volvo kommer i höst att komma med en bil som passar in i detta med 50 gram per kilometer, och det kommer naturligtvis att gynna den svenska bilindustrin i Göteborg. Det löser naturligtvis inte alla problem. Vi har målet om en fossiloberoende flotta till år 2030, och det är ett mål som ligger fast. Jag är helt övertygad om att om man ska komma dit måste man stimulera marknadsintroduktion av helt nya bilar. Det är bra med biogas, det är bra med etanol och så vidare. Men man måste få med andra fordon, och här handlar det i princip om laddhybrider och elbilar. De kommer naturligtvis att vara dyrare. Men i ett livscykelperspektiv är de betydligt billigare när det gäller bränsle och annat. Jag vill säga något om biogas. Stina Bergström tog upp en solskenshistoria i Karlstad. Det passar kanske bättre där än i Falköping, men icke förty finns det solskenshistorier även i Falköping. Där har man tagit greppet att koppla ihop land och stad. Man har en upparbetningsanläggning som ägs av Falköpings kommun i samband med deras rötanläggning, och så har man kopplat det till gårdar där man producerar biogas, som sedan förs i ledningar in till Falköping. Där drivs den lokala kollektivtrafiken med biogas. Det finns många sådana bra exempel i Sverige. Herr talman! Så några ord om bilbesiktningen, som konkurrensutsattes den 1 juli 2010. Det har lett till att det under 2010-2011 etablerade sig 5 nya aktörer och vi fick 25 nya stationer, samtidigt som AB Svensk Bilprovning etablerade 21 nya stationer. År 2012 planeras ytterligare 16 respektive 4 nya stationer. Enligt Svensk Bilprovning har deras tillgänglighet ökat med 12 procent under 2011. Det var den redovisning som vi fick i utskottet. Dessutom uppger Transportstyrelsen att tillgängligheten i tätorter har ökat ytterligare. Det beror på utökade öppettider och möjlighet att komma i så kallad drop in. Om man tar del av de socialdemokratiska motionerna och reservationen i ämnet - det är reservation 2, som samtliga rödgröna oppositionspartier står bakom - verkar det som om man tycker att den här utvecklingen är ett problem. Jag kan tycka att det är lite märkligt att man tycker det. I reservation 2 motsätter de sig fortsatt avreglering av bilbesiktningsmarknaden. Man kan då ställa sig frågan om det är lite lagom avreglerat som det är i dag, så att de inte tänker återgå till något, utan menar att det bara är den fortsatta avregleringen som är skadlig. Det verkar vara en ideologiskt laddad fråga. Socialdemokraternas nya partiledare Stefan Löfven har, när man har diskuterat apotek, telefoni och el, tydligt gett en signal om att det inte är aktuellt att driva frågan om återreglering. Han säger att poängen inte är att gå tillbaka utan att skapa bra verksamhet. Då kan man fråga sig om det gäller även bilbesiktningen. Herr talman! Från Folkpartiet och Alliansen anser vi helt klart att fordonsbesiktning på en konkurrensutsatt marknad kommer att gynna konsumenten, samtidigt som höga krav på trafiksäkerhet och miljökontroll är säkerställda. Vid övergången från en ren monopolmarknad till en öppen marknad kommer Transportstyrelsen att följa marknadsutvecklingen mycket noggrant och se om det krävs några åtgärder. Den försäljning som nu sker av delar av AB Svensk Bilprovning sker väldigt strukturerat, i och med att man har delat upp det i olika grupper. Därmed säkrar man tillgänglighet över hela landet. Man skapar säkerställd tillgänglighet i hela landet samtidigt som man försöker skapa en fungerande marknad. Det är alltid lite komplicerat när man ska gå från en monopolmarknad till en öppen marknad. Men just i det här fallet tycker jag att man gör det på ett mycket strukturerat och ansvarsfullt sätt. Bara detta att man börjar diskutera avreglering gör att man får ökad service. Det finns många exempel på det i landet, även när det gäller tung trafik. På de logistikcentrum som finns har Svensk Bilprovning drop in för långtradare. Herr talman! Sedan till frågan om längd och vikt på lastbilar. I en miljöpartimotion yrkar man att det undantag som Sverige har för framför allt längre lastbilar ska tas bort. Precis som när vi tidigare i dag diskuterade sjöfarten måste man även här tänka transportslagsövergripande. Väg och järnvägstransporter ska naturligtvis komplettera varandra. När man hamnar i situationen att diskutera utifrån transportslag och sätter dem mot varandra tror jag att man är på helt fel väg. Jag var personligen på slutredovisningen kring det så kallade ETT-projektet. Jag vet inte om man kan kalla det monstertruckar. Jag tyckte nog att det mest såg ut som en tekniskt ganska bra lastbil. De är 30 meter långa. Stina Bergström redovisade att det fanns besparingar på detta, att det var 20 procent lägre kostnader och 33 procent färre fordon. Det redovisades att man vann framkomlighet och att genomfart av tätorter skedde med mindre buller. Det fanns väldigt många fördelar kring detta. I grunden handlar det om att effektivisera. Det kan inte vara fel att effektivisera godstransporterna och utnyttja befintlig infrastruktur bättre. Kapacitetsutredningen - för att återvända till den, för den har ju varit på tal mycket i dag - säger mycket tydligt att detta är det snabbaste sättet att få ökad kapacitet och utnyttja den befintliga infrastrukturen på ett mycket bättre sätt. Herr talman! Så några ord om parkeringsfrågorna. Det väsentligaste som vi säger från utskottets sida är att det pågår en dialog mellan Näringsdepartementet, handikapprörelsen och Svenska Parkeringsföreningen för att göra de avvägningar som behövs. Leif Pettersson gör beskrivningen att rörelsehindrade inte får parkeringstillstånd. Men den verkligheten känner jag inte alls igen. Jag utgår från att de som behöver det får parkeringstillstånd. Precis som Sten Bergheden var inne på: Om man inte har klara kriterier för vad som gäller finns det risker. Det är bara de som verkligen behöver parkeringstillstånd som ska ha det. Som Leif Pettersson nämnde: De parkeringsplatser som är avsedda för rörelsehindrade ska verkligen användas av dem som behöver de platserna. Då måste man begränsa den skaran. Den avvägningen måste göras i den här dialogen, så att man får rätt nivå på det. Leif Pettersson säger att rörelsehindrade inte får parkeringstillstånd i Sverige i dag. Det tycker jag verkar vara en mycket märklig syn på den verklighet som finns ute i våra kommuner.

Herr talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till trafikutskottets förslag och avslag på samtliga motioner gällande det aktuella betänkandet TU10. Sedan vill jag fortsätta med några allmänna omdömen. Det känns både ansvarsfullt och utmanande intressant att få vara med i utformandet av vår framtida trafik och infrastrukturpolitik. Det är ju nämligen - det tror jag alla är överens om - en av de viktigaste faktorerna för hur det framtida samhällsbygget kommer att se ut fysiskt, och det är den viktigaste faktorn när det gäller hur våra miljöpåverkande utsläpp ter sig i framtiden. Transportpolitiken kommer att påverka utvecklingsmöjligheterna och lönsamheten i flera av våra tunga industri och råvarubranscher. Framför allt gäller det skog och malm. Fungerande resmöjligheter över hela vårt land är en viktig faktor för hur människor kan och vill bo. Den rätta lösningen i Smålands inland, som jag kommer från, kan se helt annorlunda ut jämfört med storstaden här utanför. Jag tycker att det är viktigt - när vi i dag bedömer motioner på olika områden som var för sig ofta berör vad som kan kallas detaljer - att ha de stora övergripande frågorna med sig i bakhuvudet. Just diskussioner inom transport och infrastrukturpolitik tycker jag alltför ofta saknar ett sådant helhetsperspektiv. För min del kommer jag att koncentrera mina kommentarer på punkterna 1, 2 och 10 i betänkandet. Avsnitt 1 berör alternativa drivmedel, vilket är en av de viktigaste frågorna för att nå de långsiktiga miljömålen med trafiken, precis som vi har varit inne på tidigare i kväll. På DN Debatt i måndags fanns en fyllig redovisning av hur Centerpartiet i regeringen arbetar med dessa frågor. Tre huvudavsnitt är att vi behöver långsiktiga villkor för regler och stimulanser, vi behöver skärpta krav på miljöbilar i takt med den tekniska utvecklingen och vi behöver rejäla satsningar för att stimulera forskning och utveckling på detta område. Att kunna använda bil och lastbil kommer i stora delar av vårt land vara nödvändigt för att kunna leva ett aktivt liv och ha ett framgångsrikt näringsliv. Det är ju som sagt inte bilen utan utsläppen vi ska bekämpa. Ibland tycker jag att goda politiska ambitioner har lett till detaljregleringar som inte tjänar det långsiktiga syftet. Exempelvis höll kravet på alternativt bränsle i mackarna på att strypa all drivmedelsförsäljning i vissa glest befolkade delar av landet, innan lagstiftningen nu justeras. Dessutom medverkade lagen till en ensidig satsning på ett alternativt bränsle, nämligen etanol. Utvecklingen av gasmackar pågår. Tyvärr uppfattar jag att det stora problemet är att biogasproduktionen inte hänger med och anser därför inte att nya stimulansmedel för att höja utbyggnadstakten av mackar är rätt sätt att använda skattepengar. Avsnitt 2 gäller bilbesiktning, ett av de områden där regeringen så här långt har lyckats bra i arbetet med att konkurrensutsätta en verksamhet som behövde en skjuts framåt. För Centerpartiets del är privatiseringen inte något självändamål, vill jag betona. Tvärtom är det viktigt att följa upp och veta vad man gör, och här tycker jag som sagt att det verkar lyckas väl. Att sedan Transportstyrelsen kontinuerligt följer upp och rapporterar till regeringen hur marknaden utvecklas är förstås också nödvändigt. Om, mot förmodan, de negativa effekter som motionärerna målar upp i sina dystraste framtidsvisioner slår in måste naturligtvis åtgärder vidtas. För Centerpartiet är det viktigt med ett rimligt tätt nät av besiktningsställen i hela landet. Det gäller även för tunga fordon. Än så länge ser utvecklingen bra ut, åtminstone så som jag har kunnat tolka de rapporter vi fått i trafikutskottet. Det sista området jag tänkte kommentera är avsnitt 7 om längd och vikt på lastbilar. När man läser motionerna blir jag förvånad och förbluffad. Låt mig nämna några bakgrundsfakta som jag förstår dem efter ett halvår i trafikutskottet. Järnvägen är suverän ur miljösynpunkt på långa sträckor med tungt gods, men den är i dag i ett allmänt dåligt skick och behöver en rejäl satsning på underhåll och förbättringar som kommer att ta många år. Dessutom är kapaciteten även när det fungerar ofta hårt ansträngd. Utredningar visar på påtagliga miljöfördelar med att köra långa lastbilar jämfört med de 18 meter som är standard i EU. De pekar också på en påtaglig effektivitets och kostnadsfördel för de långa lastbilarna. Försöket med det så kallade ETT-projektet med 30-metersfordon för skogstransporter på vissa vägar pekar på ytterligare stora förbättringar när det gäller miljöpåverkan, antal bilar och kostnadseffektivitet. En snabb utveckling pågår för att utveckla nya bränslen och modern teknik för att minska belastningen i den tunga trafiken. I detta läge reserverar sig V och MP till förmån för en motion om 18-meterslastbilar för att motverka lastbilen och, antar jag, indirekt gynna tågtrafiken. Är det sådant som kallas järnvägsfundamentalism? Jag tror mer på att utveckla godstrafik både på väg och på järnväg i en miljövänligare och kostnadseffektivare riktning. Att försöka tvinga fram gods till järnväg genom att bygga onödiga hinder för gods på väg menar jag är helt fel. Herr talman! Många motioner som tas upp till behandling i detta betänkande berör viktiga frågor och syftar till förbättringar inte minst inom miljöområdet. De svar som utskottet ger beskriver väl hur dessa frågor tas om hand och var i utredningsmaskineriet de befinner sig i dag. En del motioner av mer ideologisk karaktär får den behandling de förtjänar, enligt min uppfattning, och jag tillstyrker därmed än en gång trafikutskottets förslag.

Herr talman! Jag kände att jag behövde gå upp även om jag förstår att många hellre vill gå härifrån i denna sena timme. Detta med pumplagen börjar jag bli lite trött på. Jag talar om myten att det var pumplagen som såg till att man lade ned de små bensinmackarna ute på landsbygden. Det är inte sant. Det står till och med i betänkandet: Det är "inte möjligt att dra slutsatsen att det är pumplagen som är orsaken till denna utveckling; dock kan pumplagen ha påverkat i vissa fall." Om man tittar på vad det är som gör att bensinstationer läggs ned ute på landet finner man att det är helt andra saker. Jag är väldigt glad över att pumplagen fanns, för den gjorde att det fanns etanol, så att jag kunde köpa mig en etanolbil och tanka etanol fast jag bor på landsbygden. Jag kan alltså köra en bil med förnybart drivmedel när jag bor på landsbygden, och det är väldigt viktigt att man kan göra det även i framtiden. Om vi inte får tillgång till förnybara drivmedel på landsbygden kommer vi att ha svårt att bo kvar där. Göran Lindell pratar om en artikel som jag tyvärr inte har läst. Jag lyssnade dock mycket noga till Centerns förslag för att få mer biogas, men jag hörde ingenting om det metanreduceringsbidrag, 20-öringen, som jag vet att ni hade på gång. Jag var med i en debatt i Almedalen i somras ihop med en partikollega till dig. Han sade att detta skulle finnas med i regeringens budget i höst. Jag ser att det är en väldigt viktig åtgärd för att främja biogasproduktionen och gynna lantbrukare som vill satsa på det. Min fråga till dig, Göran Lindell, är: Har ni släppt detta krav nu? I detta anförande instämde Siv Holma .
Herr talman! När det gäller pumplagen är det möjligt att jag uttryckte mig mer definitivt än jag menade. Jag avsåg inte att det bara är den som har förändrat antalet mackar på landsbygden. Vi vet alla vilken samhällsförändring vi är del i, och jag hoppas att vi på bästa sätt försöker motarbeta den. Däremot tror jag - och jag tycker mig ha sett en del beskrivningar som stöder min bild - att pumplagen har påverkat detta menligt, och oron var på många håll i landet ganska stor. I varje fall har jag tagit del av sådana beskrivningar av vad det skulle komma att leda till om det fortsatte på det här sättet. Trots allt tycker också jag att det är bra att man kan tanka etanol på olika håll, men det är framför allt viktigt att det över huvud taget finns möjlighet att tanka över hela vårt land. Biogasproduktion är en av de viktigaste delarna i uppbyggnaden av en ny, förnybar bränslemix. Jag ber om ursäkt för att jag inte har detaljerna. Även om jag hade haft dem tror jag inte att jag skulle ha haft möjlighet att lämna dem på detta sätt. Då menar jag detaljerna om hur detta ska gå till. Att denna utveckling ska stimuleras i kommande förslag från regeringen känner jag mig dock lugn med.
Herr talman! Då hoppas vi på det. Jag hade en till fråga som for i huvudet på mig. Lastbilarna? Nej, det var inte alls om lastbilarna. Jag tycker att vi har pratat nog om de tunga lastbilarna. Jag stoppar där. Jag tror att det är för sent för mig.
Herr talman! Då har jag inte mycket mer att säga än att jag tror att det är dags att vi börjar runda av diskussionen.

Herr talman! Det känns roligt och inspirerande att komma in i en trafikutskottsdebatt med så viktiga frågor som har debatterats här i kväll. Herr talman! Jag ställer mig bakom Leif Petterssons anförande om vikten av Svensk Bilprovning i hela landet. Själv är jag från Norsjö i norra Västerbotten. Vi har haft Svensk Bilprovning så länge jag minns. Stationen har fungerat väldigt väl. Personalen upplevs som kunnig, serviceinriktad och duktig i sin myndighetsutövning. Norsjö har under den borgerliga regeringens styre förlorat både arbetsförmedlingskontor och försäkringskassekontor. Och Apoteket har sålts ut, vilket har gjort det besvärligare att få ut sin medicin i tid, då man ofta får vänta i ett flertal dagar innan den skickas efter. Befolkningen blir naturligtvis orolig nu när man ska förlora bilprovningen. Lars Tysklind säger att det ska ske i ordnade former. Ja, i Västerbotten sker det i så ordnade former att man klumpar ihop några små stationer med några större attraktiva stationer, för då tror man kanske att det går att sälja ut dem. Vad som händer med de små stationerna får vi väl se senare. Om det är så särskilt ordnat får vi väl återkomma till. Jag är i alla fall glad över att vi socialdemokrater tillsammans med V och MP har reserverat oss mot det vansinniga som pågår, att man konkurrensutsätter viktig myndighetsutövning. Herr talman! Jag ska ägna huvuddelen av min talartid åt motion T382 som handlar om motorkulturen, bilhobbyn och den rullande motorkulturen. Det är en stor och viktig hobby. Det är en växande näring som dessutom ger nya jobb och företag. Näringen och den ideella sektorn vårdar historiskt intressanta bilar och ser till att vi har dem ute på våra sommarvägar och på utställningar runt om i landet. I helgen slog Bilsport Performance &amp; Custom Motor Show upp portarna. Över 700 utställningsfordon visades upp. Det var över 300 företag och långt över hundratusentals besökare som var på mässan i Jönköping i helgen. Just nu, i kväll, när vi står här och debatterar, skruvas det och svetsas. Det sys och lackas, och det putsas på tusentals fordon över hela vårt land som ska ut på våra sommarvägar och glänsa. Motorkulturen har de senaste 20 åren i Sverige tack vare en hyfsad politisk samsyn vuxit från att bara ha varit en hobby till att bli en stor näring. Men framför allt är det också välvårdade och historiskt intressanta fordon ute på våra sommarvägar. Bevarandet av historiska fordon är ett stort och viktigt inslag i både kultur och fritid för många människor. Det handlar om alla sätt att ta till vara de ideella krafterna, som lever för hobbyn. De borde ges rimliga och logiska villkor. I dag förvaltas mycket av det rullande kulturarvet av enskilda genom den ideella sektorns försorg. Utan enskildas brinnande intresse hade inte sektorn kunnat växa. Bara eftermarknadsdelen beräknas omsätta över 1,8 miljarder och sysselsätta närmare 400 på heltid. Men, herr talman, det finns hot. Efter regeländringar 2008 och 2009 har det blivit onödigt krångligt att registreringsbesiktiga och importera både färdiga bilar och renoveringsobjekt. Företag men framför allt enskilda entusiaster kommer i kläm. Den 13 november 2009 ändrade plötsligt Tullverket sin tolkning av en elva år gammal EU-dom angående förtullning av historiska fordon, samlarfordon och import från land utanför EU. Detta har inneburit och innebär oklara regeltolkningar och betydande kostnadsökningar för enskilda som importerar sitt samlarfordon. Det har också fått till följd att en del av importen numera går över Holland och England för att man ska komma runt den svenska tolkningen. Dessutom har det efter att Transportstyrelsen övertog ursprungskontrollen av importerade fordon och fordon som av tidigare anledning avregistrerats blivit i stort sett omöjligt att återregistrera vissa av dessa fordon i Sverige. Transportstyrelsens krav på att ägaren ska kunna visa upp en obruten ägarhistoria på uppemot 50 år för ett historiskt intressant fordon är inte rimligt. Det finns krav på att äldre originalhandlingar ska finnas kvar. Det här tillsammans med att Riksarkivet har regler som säger att Transportstyrelsens arkiv ska destrueras rimmar ännu sämre. Fordonsägare krävs på kvitton som ska vara över 50 år gamla. Transportstyrelsen har svårt att acceptera handslag och vittnesmål, som traditionellt är bindande överenskommelser i motorkretsar. Att det ska gälla lös egendom finns det inte något formellt krav på. Herr talman! Det överskuggande problemet är att myndigheterna i Sverige inte har ett gemensamt ansvar i dag att värna det rullande kulturarvet. Varje myndighet har sin roll, och Transportstyrelsen har hittills inte varit så smidig. Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet värnar givetvis kulturarvet, men i dag finns det ingen samsyn och ingen samlad agenda för de historiskt värdefulla fordonen. Inte ens i Kulturutredningens betänkande, SOU 2009:16, omnämns de historiska fordonen. Där nämns de över huvud taget inte. När det gäller regleringsbrevet för 2012 uppdrogs det visserligen åt Transportstyrelsen att subventionera ideella föreningar. Samtidigt klargjordes det att inga kulturpolitiska värden ska vägas in, vilket gör det väldigt underligt. Jag finner att det är väldigt motsägelsefullt och därtill förvånande när det gäller dessa värden och dessa föremål och att en förankring av en tydlig kulturpolitik hela vägen ska undantas. För utövarnas och motororganisationernas del är det inte pengarna som efterfrågas. Det är rimliga och konsekventa förutsättningar för att kunna restaurera, värna, bevara och bruka det rullande kulturarvet. Alla verkar hålla med om att det är orimligt att Tullverket förtullar fordon som kom till Sverige för kanske 30, 50 eller 60 år sedan, där ägaren i dag inte kan uppvisa en giltig tullhandling från den tiden. Det finns åtskilliga exempel på människor som har lagt ned stora pengar och framför allt tid på att renovera ett fordon men sedan får veta att det är omöjligt att registrera det i samma originalskick. Däremot kan man bygga om det och registrera det som ett privatbyggt fordon. Men då blir det ju inte i originalskick. Motorhobbyn tar sitt ansvar i den här frågan, men att den ideella sektorn ständigt ställs inför hinder av juridisk karaktär blir jobbigt. Snårskogar av juridik som vältras över på enskilda är inte acceptabelt och är givetvis något som borde ligga på våra myndigheter att lösa. Eftersom flera myndigheter ofta berörs vore det lämpligt om dessa frågor kunde beredas i ett samlat större forum och involvera berörda departement, då det uppenbarligen i många fall inte annars löses. Därför hade nu ett samlat tydligt grepp från utskottet uppskattats. Jag ser i majoritetens skrivning i utskottstexten att majoriteten är väl medveten om de svårigheter som den ideella motorsektorn upplever. Sten Bergheden säger att man följer det här noga. Det har man gjort sedan 2009. Därför är det väl dags för handling, eller har man tänkt fortsätta att förhala det? Utskottet avstyrker motionen med hänsyn till att syftet med förslagen om ursprungskontroll och registreringsbesiktning torde bli tillgodosett genom det arbete som pågår i Transportstyrelsen. Jag vill drista mig att säga att det torde vara ganska naivt att tro att Transportstyrelsen med alla sina uppdrag själv kommer att skapa den vilja som behövs till förändring. Borgerligheten hade kunnat göra en insats för den ideella sektorn, som man vanligtvis pratar så varmt om. Borgerligheten hade också kunnat ta ett steg för att minska regelkrånglet, som man också säger sig vilja göra. Men här går man i princip åt motsatt håll. Riksdagen hade kunnat ge ett tillkännagivande och tydligt signalera vikten av en samlad myndighetssyn och bättre samordning mellan ansvariga departement för våra historiskt viktiga fordon. Herr talman! Det finns två reservationer om historiska fordon, en från S och en från SD. Vår socialdemokratiska motion och vår reservation är relevanta och bra. Därför yrkar jag bifall till reservation 3. I övrigt har jag inget tillägg.

Herr talman! Jag frågade herr talman om jag fick ta med och visa en liten modell av en bil som jag tänkte tala om. Av respekt bestämde jag mig för att inte ta med den. Den finns på mitt arbetsrum om någon skulle vilja se den. Det finns flera delar av det som föregående talare tog upp som jag håller med om när det gäller historiska fordon. Vad jag skulle tala om är en bild från verkligheten som är aktuell. Den är bara ett halvår gammal. Det handlar just om problematiken med de regelverk som har införts när det gäller fångstkedjor, som det heter. Det var en lycklig person - jag vet inte om det var en man eller en kvinna - som hade lyckats hitta ett fynd i USA. Det rörde sig om en 1947 års Cadillac, tvådörrars cabriolet, med karosstypen 6267, som tillverkats i 6 755 exemplar. Lyckligtvis lyckades han ta hit bilen, men därefter upptäckte han att den inte gick att registrera eftersom han inte kunde hitta någon fångstkedja för den tredje föregående ägaren. Han hade alla andra, men det gick inte, och han kunde därmed inte styrka mer än tre ägarled. Detta delvis körbara och kompletta fordon som skulle restaureras är numera demonterat och försålt i delar. Som kristdemokrat och som intresserad av denna hobby måste jag säga att det är ganska skrämmande att det ska gå till på det viset. Det är ju fullständigt omöjligt att följa en bil tillbaka till 1947. Jag tror att alla inser detta. Bland annat genom min försorg har Transportstyrelsen lyckligtvis satt i gång en översyn av reglerna och för en dialog med intresseorganisationerna för att komma till rätta med detta. Jag tror att man håller på att diskutera just fångstkedjor och att försöka få rimliga proportioner. Det kan inte vara så att det är lättare att exportera klassiska fordon från Sverige än att importera klassiska fordon. När man tittar på förutsättningarna för den här ideella sektorn, som det ofta rör sig om, tror jag att man ser att det rör sig om ett litet fåtal bilar som tas hit av entusiaster. Vi måste i vår regelsamverkan och i även samverkan mellan myndigheter hitta ett sätt att lösa sådana här problem. Det kan inte vara rimligt att den enskilde ska stoppas hos bilprovningen för att siffrorna för milesmätaren på instrumentbrädan är större än på kilometermätaren och på det viset få avstå från sitt fordon - ett unikt fordon som inte går att skaffa. Jag skulle kunna tala om exakt var detta hände. Någonstans måste vi lämna väck klåfingrarna. Ingen person lägger ned ett sådant engagemang och tusentals restaureringstimmar på ett sådant här fordon i syfte att bryta mot några lagar och regler. Det handlar tvärtom att förgylla våra vägar sommartid, kanske när någon vill ta sin dotter till ett bröllop eller något annat trevligt arrangemang, så att vi alla får glädjas åt detta kulturfenomen. Samtidigt vill jag lyfta fram att kulturhistoria består av många olika delar. Det kan vara byggnadskultur, och det kan vara kultur inom många olika konstformer. Men det är också fordonskultur. Hela vår välfärd bygger faktiskt på att man kan förflytta sig i landet. Det glömmer vi ofta bort, för nu vill vi ha andra krav som är omöjliga, men jag tror att det är viktigt att vi kommer ihåg att det är en väldigt viktig del i hela industrialiseringen att man har kunnat flytta varor och tjänster. Det är det som gör att Sverige är levande. Detta är historia som är väl värd att bevara. Det är inget hot mot vare sig nuvarande miljöregler, skatteregler eller vad det nu kan vara, förutsatt att det finns rimliga gränser för det hela. Jag hoppas att vi framöver kan ta ett samlat grepp. Exempelvis huruvida det är möjligt för Tullverket att bedöma ett historiskt fordons värde i Sverige är rena skämtet för den som kan de här frågorna. Jag tror att det vore bra om vi i stället ägnade oss åt att se till att allting gick rätt till och att man förenklade det och på ett kvalificerat sätt hjälpte hobbyn att leva vidare. Vi i Sverige ska nämligen vara stolta. Vi är en av de nationer som har de främsta intresserade i världen per capita. Vi ska fortsätta ha det, och som alliansföreträdare är vi mycket för frihet. Jag hoppas att vi ska få en vettig frihet på detta område också.